Herr talman! Roland Bäckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att brottsligheten åter ska minska i landet och i Gävleborgs län. Jag hade förmånen att för drygt en månad sedan besöka Gävle för att bland annat tala med polisledningen för Gävleborgs län. Mitt intryck var att polisens arbete fungerar bra även om det naturligtvis finns delar av polisverksamheten som kan förbättras. Antalet anmälda brott för vissa brottstyper, såsom narkotikabrott och trafikbrott, beror till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll och spaningsinsatser. Att den anmälda brottsligheten ökar inom de områdena är därmed i hög grad ett resultat av polisens ökade insatser. En ökad polisiär synlighet och närvaro är viktiga delar av polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Polismyndigheten i Gävleborg har beslutat att de genom samlokalisering med kommunerna i så kallade medborgarkontor ska öka öppettiderna och förbättra servicen. Dessutom ska särskilt utpekade poliser arbeta lokalt för att öka tillgängligheten och synligheten. Och det här är naturligtvis positivt. Regeringen har under de senaste åren tillfört polisen en sammanlagd varaktig anslagsökning om ca 1,3 miljarder kronor. Genom regeringens satsning har antalet poliser ökat med över 450 under 2008. Samtidigt har antalet civilanställda inom polisen ökat kraftigt under de senaste tre åren. I dag finns det närmare 600 fler civilanställda jämfört med 2006, då Socialdemokraterna satt vid makten. I Gävleborgs län har antalet poliser ökat med fem och antalet civilanställda med tio sedan 2006. Dessutom kommer polismyndigheten i Gävleborgs län att tilldelas 37 polisaspiranter under 2009 och 32 under 2010. Regeringen ställer tydliga krav på att det ökade antalet poliser ska leda till ett bättre verksamhetsresultat. För att rättsväsendets myndigheter ska kunna svara upp mot regeringens högre krav kommer regeringen att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2010 och närmare redovisa vilka ytterligare resurstillskott och åtgärder som krävs. Den utbyggnad av polisens kapacitet och den verksamhetsutveckling som pågår sedan några år tillbaka ska fortsätta som planerat. Dessutom pågår det ett omfattande effektiviseringsarbete då vi vill försäkra oss om att de pengar regeringen tillför polisen också används effektivt.
Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka justitieministern för interpellationssvaret, även om jag är långtifrån nöjd med det. Jag har skrivit en interpellation till justitieminister Beatrice Ask angående den kraftigt ökade brottsligheten som drabbar Sverige och Gävleborgs län, det län där jag hör hemma. Brottsligheten minskade i rask takt fram till majoritetsskiftet 2006 och har nu dramatiskt ökat under två år med moderat styre. Herr talman! Våldsbrotten ökade med 4 procent under 2008, narkotikabrotten med 10 procent. Dessutom ökade bedrägeribrotten stort under 2008. De flesta av oss, till och med Beatrice Ask, måste väl börja inse att brottsligheten har ökat dramatiskt under de senaste två åren? En orsak till den dystra utvecklingen är givetvis en allt sämre ekonomi för polismyndigheten. Polisen måste nu sköta vanligt skrivbordsarbete i stället för att utreda brott. Justitieministern och hennes kamrater lovade krafttag mot brottsligheten under förra valrörelsen och gör nu samma utfästelse inför valet till Europaparlamentet samtidigt som brottsligheten i Sverige ökar. Det är något som inte stämmer. Det gäller att hålla det man lovar - eller? Herr talman! Justitieministern verkar inte ha koll på läget. Man skyller precis som föregående år på statistiken och menar att ökningen i brottsstatistiken skulle bero på en ökning av kontroll och spaningsinsatser. Justitieministern väljer tydligen att blunda för att polisen går på knäna på grund av bristande resurser. Justitieminister Beatrice Ask väljer att inte se hur brottsligheten har ökat i Sverige och i Gävleborgs län de senaste åren, vilket är skrämmande, enligt min bedömning. Ingenting pekar på att brottsligheten ska minska. Otryggheten ökar runt om i Sverige för varje dag som går. Regeringens utlovade krafttag mot brottsligheten saknar förankring. Det saknas nya grepp, och det saknas pengar. För den nuvarande regeringen verkar det allt som oftast vara stor skillnad mellan att prata om vad som ska hända och att prata om vad som verkligen händer. Jag skulle vilja ge ett exempel som jag tycker är skrämmande. Att antalet skolbränder har ökat kan knappast bortförklaras med att det är fel på statistiken. Endera har antalet anlagda bränder ökat eller så har det inte gjort det. Endera har det brunnit eller så har det inte brunnit. Herr talman! Vilka åtgärder ska justitieministern vidta för att minska brottsligheten? Och när bedömer Beatrice Ask, Moderaterna, att dessa åtgärder får genomslag? Hur ska justitieministern få bukt med ett ökat antal anlagda bränder i till exempel skolor? Vad är det som ska ske, och när ska det ske?

Herr talman! Jag kan direkt säga att det inte är så att jag blundar eller att jag inte vill se. Statistik är statistik, och man måste se på verkligheten. Jag är ute i princip varje vecka i olika delar av landet och ser mycket av det som händer. Det är alldeles riktigt att en del brottstyper ökar, andra minskar. Det är exempelvis på det sättet att vi har en minskning när det gäller fickstöld, inbrott i kontor, cykelstölder och inbrott i källare, alltså en del av mängdbrotten. Men vi ser att våldsbrotten, narkotikabrotten och bedrägerierna ökar, som nämndes här. Då handlar det inte om att man tror att statistiken ljuger. Men om man har narkotikaspaning upptäcker man mer narkotikabrott än om man inte har det. Om vi anställer fler poliser i Gävleborg eller i Stockholm som är ute och letar knark får vi också en statistik som visar att antalet anmälda brott ökar. Under den tid när Socialdemokraterna styrde hade man inga som letade knark i Jämtlands län, där jag kommer ifrån. Jag kan tala om att det då verkligen var få narkotikabrott i Jämtland. Men alla visste att det gick att köpa knark i varenda hörna om man så ville. Man måste faktiskt se verkligheten. Men vad gör då Moderaterna? Ja, en sak som vi gör som är väldigt tydlig är att vi utbildar och anställer fler poliser. Vi har också ställt tydliga krav på att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst, och det är väl belagt att detta ger resultat. Till exempel i Stockholm har man med mycket effektiv synlighet minskat våldsbrotten på vissa platser med upp till 40 procent. Det här är ett arbete som nu pågår på många håll, och där tror jag att vi faktiskt kan se en del resultat. Det är också självklart att de polismyndigheter som arbetar aktivt mot ungdomars drogmissbruk och kanske mot alkohol nu under avslutningstider kommer att förebygga brottslighet och minska antalet brott, men de kommer också att hitta fler fulla ungdomar som behöver omhändertas. Om man inte tittar och om man inte har någon att skicka ut ser man inte brottsligheten. När kan vi se en ände på det här? Ja, brottslighet har funnits i alla tider. Det viktiga är att man faktiskt försöker göra något. Någonting som jag tycker är oerhört centralt att jobba med är mängdbrotten, men det är också centralt att jobba med den grova organiserade brottsligheten, som tilläts växa under lång tid därför att man lade ned polisstationer och lokalt polisarbete. Det är det man försöker vända nu när man i Gävleborg till exempel ser till att ha öppet varje dag i veckan tillsammans med kommunen - det är visserligen småskaligt, men man gör det ändå - och att ha några poliser som är särskilt knutna till ett område. Om man inte har poliser med lokalkunskap kan man inte heller arbeta mot de här grupperingarna, för då har man inte kunskapen om människorna och det som händer där. Det här är effektivt. Jag vet inte hur ofta ni noterar det. Men jag läser rätt mycket om hur vi nu sakta men säkert genom samordning av olika myndigheter kommer åt grov organiserad brottslighet i hela landet. Där har vi nu också satt in ett arbete för att motverka att unga människor rekryteras till den här typen av kriminalitet. Jag menar att vi redan arbetar med ett bra program för att motarbeta och förebygga brottslighet, men jag tror inte att det går att säga: Nu kommer det inte att bli någon brottslighet i fortsättningen och så vidare. Det vi kan se handlar naturligtvis om tryggheten hos medborgarna, vad människor faktiskt vet och tycker. Där har vi sett till att stärka de nationella trygghetsundersökningarna för att försöka följa hur det ser ut. Jag kan då konstatera att man i Gävleborg har ungefär samma oro - och det är illa nog - som man har i övriga landet. Man ligger i princip på riksgenomsnittet när det gäller bekymmer över brottslighet och kriminalitet. Men det är inte de våldsamma överdrifter som interpellanten pekade på. Så kan man inte se det.
Herr talman! Justitieministern är ute på besök runt omkring i Sverige varje vecka. Det tycker jag är jättebra. Då har hon konstaterat att cykelstölderna har minskat. Det är ju jättebra att man inte stjäl så mycket cyklar som förut. Jämtland var utan polis förr, sade Beatrice Ask. Jag pratade med folk i Hede senast för någon vecka sedan. Där fanns det absolut ingen polis nattetid och på helger. Det tycker jag är besvärligt. Jag skulle vilja rekommendera ministern att göra ett besök i Hofors, i Ljusdal och varför inte i Hede och lyssna på vad befolkningen tycker. Är man nöjd med att det saknas polis på natten? Känner man sig trygg med det? Jag tror inte det. Jag tycker också att ministern ska besöka ett lokalt brottsförebyggande råd, till exempel i Hälsingland, och lyssna av vad det finns för idéer där om hur man ska kunna minska brottsligheten och öka det brottsförebyggande. Som sagt sjönk brottsligheten 2004, 2005 och 2006. Brottsligheten har nu dramatiskt ökat 2007 och 2008. De flesta av oss kan väl konstatera att polisen inte klarar av att minska brottsligheten som den har fått i uppdrag enligt regleringsbrevet - 2008 tror jag att det var. Till sommaren kommer poliskontor att stängas på flera ställen i Gävleborgs län. Det oroar mig verkligen. Herr talman! Det vore intressant att höra om justitieminister Beatrice Ask, Moderaterna, tror att poliskontor tvingas stänga till sommaren på grund av något annat än brist på resurser. Polisen har inte råd att tanka sina bilar. Man ärver utrustning av varandra. Det finns inte utrymme att hyra in arrestvakter, vilket naturligtvis får konsekvenser när det gäller att upprätthålla ordningen ute i samhället. Poliser får alltså sitta arrestvakt själva. Beatrice Ask, brottsligheten ökar, och polisen saknar resurser. Jag vill höra om justitieministern är nöjd med utvecklingen när det gäller brottsligheten och höra henne utveckla det lite mer. Känner hon sig tillfreds med de resurser som polisen har till sitt förfogande? Jag vill också höra om regeringen har några som helst tankar eller nya grepp när det gäller brottsförebyggande arbete i Gävleborgs län. Det var det interpellationen gällde.
Herr talman! Jag har varit i både Hede och Hofors, och jag har en bror med familj i Ljusdal, så jag har hyfsad koll. Det är så i de bygderna. Det är väldigt klent med poliser. Så är det. Det är stora glesbygdsområden, där det inte är samma bemanning dygnet om och alla tider som det är i Stockholms innerstad eller i Malmö eller var det nu är. Jag måste ändå påpeka att antalet poliskontor inte är helt avgörande. Kontoren i sig löser inga brott eller förebygger något. Det är poliser som kan röra sig över ytan och som finns ute bland människorna. Poliskontor som har öppet dagtid har mycket stor betydelse i vissa avseenden, men det är faktiskt utryckning och poliser som arbetar ute som är det mest väsentliga. Det är det man prioriterar under sommaren. Poliser är som vanligt folk. De vill gärna ha semester på sommaren. Vi måste se till att använda polisens ökade resurser och dem man redan hade innan på ett effektivt sätt. Vi har i dag bättre möjligheter att planera så att polisen arbetar när det händer saker. Det är ingen tvekan om att på kvällar och helger är det mer brott som begås. Då måste vi ha fler som arbetar än vid andra tillfällen. Det är ett arbete som pågår som jag tycker är alldeles utmärkt att man bedriver. Det är något som man kan se positivt på. Om vi tittar på Gävleborg, finns där några nya smarta grepp? Jag tror inte att man ska inbilla sig att vi uppfinner solen eller hittar så väldigt mycket nytt. Men det som har satts i gång under min ledning och under den här regeringen är ett ordentligt samarbete mellan olika myndigheter. De ungdomar i Gävleborg som begår brott - vi håller oss till ungdomarna en stund - går i skolan, är ute på kvällarna, kan komma från familjer med sociala problem, och så vidare. Den stuprörsmodell som ni har drivit så länge fungerar dåligt. Skola, social och polis måste samarbeta. Där har vi varit väldigt noga. Jag är glad över att kommun efter kommun nu skaffar sig ett samarbetsavtal med polisen. Man sätter sig ned för att bli överens om vilken verklighet man har just där och hur var och en ska arbeta så att man kan dra åt samma håll. Det tror jag ger större trygghet och löser många problem som tidigare inte löstes. Det är lätt att slänga sig i debatten och säga att nu har de inga pengar, och de har gamla bilar och det ena med det femte. Alla myndigheter skulle önska mycket mer pengar hela tiden. Men kom inte och säg att svensk polis är dåligt utrustad! Det är klart att det finns mer att önska. Och kom inte och säg att det är helt omöjligt för polisen helt plötsligt att bevaka en arrest om det skulle behövas under en period! Det är en viktig verksamhet att ha det ansvaret också, även om det är en fördel om man kan använda externa tjänster till det. Men ni socialdemokrater är oftast emot att man hyr in andra lösningar till den här typen av myndigheter. Jag tycker att det är bra om man kan göra det, för då kan polisen koncentrera sig på andra uppgifter. Men det har inte varit något som man har prioriterat. Jag konstaterar att vi nu klarar upp fler brott än tidigare, än vad som gjordes för ett par år sedan. Vi kommer också att öka antalet poliser. År 2010 kommer det att finnas åtminstone 40 fler poliser i Gävleborg än vad vi hade vid ingången av den här mandatperioden. De behövs. De behövs för att man i Ljusdal, i Hofors och på många andra ställen ska få lite mer stöd, hjälp och service från polisen. Det kommer också att innebära att vi arbetar i rätt riktning. Samverkan med andra myndigheter och mer verkstad, fler som jobbar ute bland människorna och färre på kontor och i administration är min linje när det gäller hur vi ska arbeta framgent.
Herr talman! Det är klent med poliser, säger Beatrice Ask, och speciellt på helgerna. Det är då de flesta brotten sker. Det kan man fundera lite grann över. Justitieministern skriver i sitt interpellationssvar att polisens resurser ska användas effektivt. Vän av ordning funderar naturligtvis över om det är effektivt att poliser sitter som arrestvakter i stället för att finnas på gator och torg och förebygga och brottsbekämpa. Jag fick svar på det. Det är effektivt med poliser som arrestvakter. Det kan jag konstatera. I ett pressmeddelande från den 7 maj 2009, undertecknat av Beatrice Ask, framgår det att alla myndigheter ska redogöra för vilket utvecklingsarbete som bedöms nödvändigt för en effektiv mängdbrottshantering. Det tycker jag är bra. Jag tycker att det är jättebra. Men utveckling kostar ofta en slant, i alla fall i inledningsskedet. Därför vill jag höra hur det är ställt med möjligheter till ökade anslag under året. Polisen i Gävleborg ligger redan 4 miljoner back, enligt de uppgifter jag har. Då har man inte påbörjat de extra åtaganden som justitieministern kräver. När det gäller de krediter som fanns tillgängliga för att klara det löpande är kontona tömda. Herr talman! Jag vill att Beatrice Ask redogör för hur Polismyndigheten i Gävleborg ska klara sina åtaganden, de som man hade förut och de nya åtagandena enligt regleringsbrevet. Hur ska man över huvud taget klara sin ekonomi framgent när man redan nu har tömt alla konton och allt som finns till förfogande och man ligger en massa pengar back? Jag vill gärna ha svar på den frågan. Kommer det nya pengar under året, eller hur ska det fungera?
Herr talman! Roland Bäckman vet naturligtvis lika väl som jag vad vi har för budgetordning i riksdag och regering. Vi har ingen mer budgethantering förrän vi kommer till den budget som ska läggas fram i proposition för 2010. Det är den jag hänvisar till. Det är klart att det inte är aktuellt med några nya pengar. Vi tilldelar Rikspolisstyrelsen pengar. När vi inledde det här året var det våldsamma debatter här i kammaren, för olika regionala företrädare berättade då vilka hemska prognoser som fanns i alla myndigheter och att det skulle gå åt pepparsvängen. Det var en väldigt stor differens mellan Rikspolisstyrelsens prognoser och myndigheternas. Det har man nu arbetat igenom. Nu börjar prognoserna ligga någorlunda i nivå. Det är utifrån Rikspolisstyrelsens prognoser som vi arbetar i regeringen. Prioriteringar, omfördelningar och annat som måste göras mellan myndigheter ibland är en uppgift för den ansvariga myndigheten. Det vore väldigt dumt om justitieministern stod i Stockholm och berättade för poliserna i Gävleborg hur de ska försöka få plus och minus att gå ihop. Det är sådant som man bara kan lösa lokalt. Jag tror väldigt mycket på lokalt beslutsfattande. Sedan är det väl ingen hemlighet att Sverige har ekonomiska problem i dag. Vi vet alla att kostnader går upp, och vi har ett löneavtal på polissidan som kostar en hel del och som belastar myndigheternas budget och som känns lite dyrare än nödvändigt för många. Samtidigt ger detta avtal, om jag har förstått det rätt, ändå bättre förutsättningar att använda polisens arbetstid på ett effektivt sätt, så i slutändan är det kanske bra i båda avseendena. Men det här är en process som man måste arbeta med. När det gäller effektivitet ställer vi stora krav på myndigheterna. Man uppnår inte allt på en gång, men mitt intryck av Gävleborgsmyndigheten, den polisledning som jag träffade där och också poliser som arbetar ute på fältet är att man har ganska gott humör och en god tro på att man både vet vad man gör och vad man prioriterar. Jag tycker att de verksamhetsmål man har antagit och det sätt man bedriver arbetet på bådar gott, och jag tror att man kommer att lösa eventuella problem på ett bra sätt.